Herr talman! Jag vill börja med att yrka bifall till reservationen i betänkande 2015/16:SkU4. Betänkandet handlar om hanteringen av dubbelprövningsförbudet och andra rättssäkerhetsfrågor. När vi har behandlat detta har vi koncentrerat oss på att se på konsekvenserna för rättssäkerheten i de olika delarna av propositionens förslag. Själva utgångspunkten i propositionen är att man ska stärka rättssäkerheten i hanteringen på grund av olika förhållanden som har uppstått. Vi har också tittat på det ur följande perspektiv: Är de framlagda förslagen verkligen de bästa för att reda ut de problem som finns med rättssäkerheten i skattemål av den art som avses i propositionen? Herr talman! Svaret på de frågor som vi har ställt är nej. I propositionen har regeringen inte agerat tillräckligt skarpt för att skapa den bästa lösningen, som verkar avskräckande för dem som får för sig att agera brottsligt med sina skatteuppgifter och annat och som gör att man behandlas på ett så rättssäkert sätt som möjligt i den aktuella typen av mål. I själva verket menar vi, herr talman, att man har lyckats göra det precis motsatta. Man skapar mer rättsosäkerhet och godtycklighet genom att dela på processen att avgöra om skattetillägg ska dömas ut, beroende på förutsättningen, det vill säga om den tilltalade först dömts för skattebrott eller ej. Det är dubbla förfaranden med helt olika utgångspunkter och rättsliga bakgrunder. I det förra fallet ska det hanteras av en domstol och i det senare fallet - det är samma fråga, det vill säga ett eventuellt utdömande av skattetillägg - av tjänstemän på Skatteverket. Man har krånglat till det på ett helt ofattbart sätt. Vi menar att man borde ha tagit ett radikalt grepp på den avart i svensk rättstillämpning som kallas för skattetillägg. Ett av de grundläggande och uttalade målen för hela statsförvaltningen är att skapa en relevant och för gemene man förståelig lagstiftning och tillämpningsföreskrifter som gäller lika för alla och som dessutom ligger inom ramen för det allmänna rättsmedvetandet. De aktuella förslagen i propositionen går, herr talman, i motsatt riktning i alla dessa avseenden. Skatteverket menar att skattetillägg ska ses som en administrativ avgift. Här har vi ett av de stora problemen. Detta synsätt har länge varit en uppfattning som legat långt bortom gränsen för det allmänna rättsmedvetandet. I stort sett alla som drabbas av denna pålaga uppfattar det som ett straff. Det är ett straff utan dom, och det förekommer inte i en rättsstat. Det är emot alla rättsprinciper vi kan hitta. Ingen ska straffas utan att vara dömd för ett brott - det är vår grundläggande utgångspunkt i vår bedömning av det här. Och i fråga om att dömas för ett brott har vi en lång tradition i Sverige. Man ska anses oskyldig till dess att motsatsen har bevisats. I bjärt kontrast till Skatteverket har Högsta domstolen och EU-domstolen tydligt fastställt att skattetillägg ska anses som ett straff. Det är självklart - så är det. Detta är i sig tillräcklig grund för att dra de slutsatser vi har dragit. De rättsvårdande myndigheterna har gått emot Skatteverkets bedömning i flera fall. Såväl Skatteverket som regeringen bör dra rimliga slutsatser av sådana ställningstaganden. Referenser till dessa ställningstaganden finns också i propositionen, vilket gör det tydligare att man bör finna en annan väg än den regeringen har valt. Regeringens förslag bryter alltså mot de rättsprinciper vi håller högt i denna kammare. Propositionens förslag rättar inte till problemen. De skapar snarare nya och fler problem av samma art. Därför har vi, herr talman, valt att yrka avslag på propositionen. Vi har också valt att yrka på att regeringen ska göra om arbetet utifrån vårt förslag att helt avskaffa straffet skattetillägg. Det håller inte en tillräckligt hög standard för att få finnas i en rättsstat, oavsett om man ser det ur en processrättslig synvinkel eller om man ser det utifrån det allmänna rättsmedvetandet. I stället bör alla fall av felaktigheter som kan bedömas hålla en brottslig standard och som kan bedömas som skattebrott utredas som ett brott i samma ordning som nu och därefter hanteras av rättsväsendet i vanlig ordning. Skattetillägg avskaffas därmed helt, och i stället skärps påföljden böter och, vid allvarliga brott, fängelse. Vårt förslag innebär att rättssäkerheten påtagligt stärks. Den orättfärdiga påföljden skattetillägg, utan att brott kan styrkas, avskaffas helt. Den rättsliga processen blir enhetlig och förutsägbar i både form och principer på det sätt som alla rättsprocesser ska vara beskaffade i en rättsstat. Herr talman! I vår motion diskuterar vi de förutsättningar som bör gälla med utgångspunkt från det resonemang jag har redovisat i detta inlägg. Förutom att regeringen helt missar tillfället att ställa rättssäkerheten till rätta i skattebrottsmål skapar de aktuella lagförslagen en mer omfattande byråkrati och mer komplexa regler som ska tolkas och förstås i komplexa sammanhang. Och man bygger förutsättningar för att minska viljan till regelefterlevnad i skatteärenden. Detta är helt emot regeringens egna instruktioner till Skatteverket, till exempel regleringsbrevet. Vi behöver öka förtroendet för rättssäkerheten i skattemål. Vi behöver också öka relevansen i hanteringen av skattebrott genom att ta bort processregler som ligger utanför rättsväsendet. Straff ska endast kunna följa efter en lagakraftvunnen dom i domstol. Därför måste propositionen avslås. Regeringen bör återkomma med ett nytt förslag i enlighet med vad som anförs i vår reservation och som uppfyller dessa krav.

Herr talman! Riksdagen antog i samband med vårpropositionen för några år sedan riktlinjer för skattepolitiken. Det ska vara goda förutsättningar för varaktig och hög sysselsättning, goda villkor för företagande och investeringar, generell och rättvist fördelad välfärd, effektiva ekonomiska styrmedel och en legitimitet och rättvisa i systemet. Herr talman! Själva förutsättningen för dessa riktlinjer är ett kontinuerligt arbete med att stärka rättssäkerheten. Det är helt nödvändigt för att behålla och öka skattesystemets legitimitet. Den proposition vi i dag behandlar är ett viktigt steg i komplicerade frågor. Alliansregeringen tillsatte den utredning som utgör bakgrunden till dagens proposition. När det gäller skatteutskottets behandling av den propositionen har sju partier ställt sig bakom förslaget i betänkandet. Jag vill ta tillfället i akt att inleda med några reflektioner kring just rättssäkerhet, för rättssäkerheten är helt avgörande för att Sverige som nation ska fortsätta att vara ett land där människor vill starta och driva företag och växla upp sitt företagande. Herr talman! För Sverige som nation riskerar en bristande rättssäkerhet inte bara att många enskilda personer hamnar i kläm, utan det ökar även den risk företagare tar då de startar företag, expanderar och anställer. I förlängningen påverkar det företagandet negativt, vilket i sin tur betyder färre nya jobb och mindre skatteintäkter för vår gemensamma välfärd. Få bestämmelser i de svenska grundlagarna är så tydliga som bestämmelsen om att riksdagen beslutar om skatter och avgifter till staten och om statens budget. Trots att bestämmelsen, både i gammal och ny tappning, är entydig är dess tillämpning inte självklar. Inte minst i ett land med långtgående normgivningsdelegation, där myndigheter anförtros att utforma politiken under övergripande ramlagar och ofta ramförordningar, är det tveksamt om principen upprätthålls. Med dagens betänkande tar vi därför ett viktigt steg för en ökad rättssäkerhet. Herr talman! Rättssäkerhet innebär att individen åtnjuter skydd mot statens i och för sig legitima maktutövning. Det är ett skydd som ska åstadkommas genom regler som har karaktären av lagar och av rättsligt bindande normer. Rättssäkerheten är oupplösligt förbunden med idén om rättsstaten och om själva rätten, eller lagen, som ett egenvärde - något mer än blott ett instrument för att genomföra den politiska maktens vilja. Denna uppfattning är förankrad i den svenska grundlagen. Rättssäkerhetsprinciperna ska tillfredsställa den enskilde medborgarens naturliga krav på trygghet i samhället. I detta krav på trygghet ligger att samhället ska vara organiserat och ordnat så att medborgare och organisationer kan förutse de rättsliga följderna av sina handlingar. Förutsebarhet anses vara ett grundläggande element i rättssäkerhetsbegreppet. Avslutningsvis, herr talman: Det ska vara svårt att göra fel. Man ska göra rätt från början. Utvecklingen inom skatteområdet har förskjutits till mer förebyggande och mindre kontrollerande. I det arbetet är det naturligtvis viktigt att vi också genomför lagstiftningsarbeten för att underlätta detta synsätt. Jag vill med detta yrka bifall till skatteutskottets förslag i betänkandet och därmed till den aktuella propositionen.

Herr talman! Jag har bara en kort fråga om utgångspunkten för skattetillägg som sådant. Man kan säga att skattetillägg är en kvarleva från det röda 70-talets myndighetssträvanden att betrakta människor som presumtiva brottslingar som ännu inte blivit upptäckta. Det kom till i en lagstiftning 1972, tror jag att det var. Själva tanken bakom skattetillägg som konstruktion är just den märkliga idén att människor och företag med ett myndighetsbeslut kan påföras ett straff på hundratusentals kronor som man har att betala in. Om man vill, orkar och har råd kan man begära resning mot ett sådant här beslut i en domstol, men det är en enormt tidsödande och kostnadskrävande process. Vi tycker att man bör avskaffa den här typen av dumheter i svensk rättstillämpning, för det hör inte hemma i en rättsstat. Varför tycker inte Centerpartiet det?
Herr talman! Den svenska skattepolitiken och rättsprövningen kopplad till just skattepolitiken har genom årtionden förändrats. Jag tycker att det är ett bra arbete som riksdagen har gjort på initiativ från flera olika regeringar. Vi har under allianstiden också jobbat med dessa frågor.

De förändringar som ligger på bordet i dag är dessutom anpassade till det regelverk som hanteras av EU.
Herr talman! Nu fick jag tyvärr inte något svar på frågan. Jag frågade varför inte Centerpartiet tycker att man ska ta bort den här typen av avarter av så kallade administrativa avgifter som fortfarande ska finnas kvar enligt det här förslaget, där Skatteverket kan utdöma enormt hårda straff som nästan inte finns i bötessammanhang i vanlig rättstillämpning. Varför vill inte Centerpartiet ta bort dessa dumheter?
Herr talman! Jag har svarat: Det är väldigt viktigt att vi gör ett förtydligande när det gäller det dubbla förfarandet, alltså både skattetillägg och skatteåtal och därmed dom utifrån den rättspraxis vi har i Sverige. Vi tycker att den proposition som regeringen har lagt på bordet och som samtliga partier, utom Sverigedemokraterna, i skatteutskottet har ställt sig bakom på ett bra sätt gör ett avvägande där vi låter myndigheterna ha en tydlig roll och där vi låter rättssystemet i form av domstolar ha en annan roll. Med den proposition som vi i dag behandlar och det förslag till beslut som skatteutskottet har lagt på riksdagens bord klargör vi de här bitarna, och det tycker jag är väldigt bra.

Herr talman! Uttaget av skatt är en förutsättning för en fungerande välfärd. Det är därför viktigt att uttaget sker på ett sätt som är legitimt, både vad gäller hur den enskilde redovisar sina skattepliktiga inkomster och hur staten tar in skatt från dessa inkomster. Det är så att säga ett delat ansvar mellan individ och stat. Därför är det avgörande såväl att Skatteverket, som är den myndighet som har till uppgift att ta in skatt, gör det så enkelt som möjligt som att den enskilde medverkar genom att lämna riktiga uppgifter. Då behövs också effektiva sanktionsmöjligheter mot de enskilda som inte medverkar. Vi vet att det förekommer, antingen genom att man utelämnar uppgifter eller genom att man lämnar felaktiga uppgifter. Det kan i många fall handla om slarv, men i många fall handlar det också om ett medvetet undandragande av skatt. Vi har sedan decennier tillbaka en sanktionsmöjlighet som kallas skattetillägg. Den beslutas om av Skatteverket på objektiva grunder, alltså inte utifrån uppsåt, och finns till för att beivra och förebygga skattefel. Men undandragande är också ett brott som kan leda till allmänt åtal. Då bedöms även uppsåtsfrågan. Att båda dessa system finns leder ibland till dubbla förfaranden och till att samma person prövas eller döms för samma handling två gånger. Det strider mot vad som är acceptabelt i en rättsstat, och det strider mot Europakonventionen och EU-rätten, som vi har åtagit oss att följa. Frågan om dubbelprövning har varit aktuell flera gånger under ett antal år med olika avgöranden i olika instanser, vilket också beskrivs såväl i propositionen som i betänkandet. Därför är det bra, herr talman, att detta nu åtgärdas. Det görs bland annat genom att en spärregel införs som säger att den ena instansen inte får inleda ett förfarande om den andra redan har gjort det. Därmed förhindras dubbelprövning, och rättssäkerheten i skatteförfarandet ökar. Förslaget i propositionen innebär också att en sammanslagen prövning kan göras, det vill säga att åklagaren när ett mål om skattebrott ska prövas i allmän domstol också får i uppdrag att företräda frågan om skattetillägg. Flera remissinstanser och Lagrådet har bedömt att detta kommer att bli komplicerat, men det är viktigt att poängtera att majoriteten av remissinstanserna antingen har tillstyrkt eller inte invänt mot förslagen i propositionen. Det framgår också tydligt av propositionen att förändringarna, om de vinner laga kraft, kommer att följas upp. Men det är säkert så att det kommer att bli bitvis komplicerat. En stor del av vår lagstiftning är komplicerad. Men man får fråga sig vad alternativet är. Det alternativ som företräds av Sverigedemokraterna i dag är att helt avskaffa skattetillägget. Men det vore att luckra upp gränsen mellan vad som är legalt och vad som är illegalt och att verktygen för att förebygga skattefelet blir färre. Jag har svårt att se att Sverigedemokraterna, som gärna vill framhålla sig som försvarare av lag och rätt, skulle driva liknande frågor på andra rättsområden. Man kan fråga sig om det är av omsorg om en tillämpbar lagstiftning eller om det är av omsorg om partikamrater med en benägenhet att vara inblandade i den typen av förfaranden. Förslagen skulle, om de blev verklighet, få konsekvenser för möjligheten att upprätthålla rättvisa och ordning i skatteuttaget. Det, herr talman, är något som vi socialdemokrater inte vill medverka till. Därför yrkar jag bifall till propositionen och avslag på motionen.

Herr talman! Tyvärr avslutar Sara Karlsson sitt anförande på en låg nivå som inte borde höra hemma här, men jag lämnar det utan vidare kommentarer. Sara Karlsson säger att dubbelprövningen tas bort. Det är helt rätt. Det är själva grunden i hela betänkandet och i propositionen. Det är bra. Det har vi absolut ingenting emot. Tvärtom! Men det vi vänder oss emot är att man inte går hela vägen och tar bort en avart i svensk rättstillämpning där människor och företag straffas utan att det finns en fällande dom. Det är ett rättsvidrigt sätt att hantera frågan. Det bygger på gammal socialdemokratisk vänsterpolitik. Då måste väl Sara Karlsson stå här och försvara den politiken. Jag frågar ändå varför Socialdemokraterna vill ha kvar en sådan rättsvidrig process i det svenska skattesystemet. Såväl Högsta domstolen och Högsta förvaltningsdomstolen som EU-rätten har förkastat dels dubbelprövningsfunktionen, dels själva innehållet i att bestraffa folk utan att det finns en fällande dom. Varför vill Socialdemokraterna inte ta bort dessa dumheter?
Herr talman! Det är socialdemokratisk politik att ta ut skatt för att finansiera välfärd. Skatten ska tas ut på ett rättvist och legitimt sätt. Jag har lite svårt att förstå invändningen. Det finns på olika områden olika typer av vitesförelägganden som myndigheter kan utdela. Jag tycker inte att det är en anomali, som påstås av Sverigedemokraterna. Naturligtvis är det viktigt att förebygga skattefel på olika sätt. Det är också ett arbete som vi vet görs väl av den myndighet som har till uppgift att ta in skatt, det vill säga Skatteverket. Vi kan också se att det finns ett gott förtroende för Skatteverket bland medborgarna i Sverige.
Herr talman! Jag tror inte att det företag som för ett par år sedan - ett i högen - fick ett skattetillägg på 600 000 kronor, helt felaktigt utan saklig grund, tvingades betala och driva en flerårig process för att sedan få rätt gentemot skattemyndigheten, tycker att systemet är rättssäkert. Jag kan inte för mitt liv förstå att Socialdemokraterna, som vill vara ett statsbärande parti, kan tycka att det ska få finnas en så rättsvidrig process. Sara Karlsson pratar om att ta ut skatt för att finansiera välfärden, och så vidare. Men det har inte med den här frågan att göra. Självklart ska vi ta ut skatt för att finansiera välfärden, men det ska vara en rättssäker process när myndigheter och domstolar dömer ut höga böter. Det är inte fråga om en administrativ avgift, Sara Karlsson, utan det är en bot. Det har högsta rättsvårdande instans fastställt. Jag undrar fortfarande varför Socialdemokraterna vill ha kvar den typen av rättsosäkra system i Sverige. Sverige behöver klara och tydliga regler där de som begår brott självklart ska straffas. Sverigedemokraterna vill i stället höja straffskalan i skattemål. Det är det rättssäkra sättet att hantera frågan. Om en person eller ett företag lämnar felaktiga uppgifter eller gör något annat som innebär att man begår ett skattebrott ska man självklart dömas. Vi vill höja straffskalorna och ta bort den rättsvidriga straffsatsen som skattetillägg innebär. Varför vill Socialdemokraterna inte göra så? Varför vill ni inte stärka rättssäkerheten? Här har ni chansen. Ni har inte tagit den chans som ges i propositionen. Varför vill ni inte?
Herr talman! Jag vill påminna Olle Felten om att grunden för propositionen är att stärka rättssäkerheten i skatteförfarandet. En majoritet av remissinstanserna antingen tillstyrker eller har inte något att invända mot förslagen. Dessutom vill jag poängtera att det tydligt står i propositionen att om förslaget vinner laga kraft kommer det att följas upp. Det är alltid viktigt att fortsätta att jobba med rättssäkerheten i olika typer av förfaranden. Det är viktigt att man kan få sin sak prövad. Det är viktiga rättsprinciper som vi socialdemokrater håller hårt på. Jag är ingen vurmare av hårdare straff rent generellt. Det är en punkt där jag skiljer mig från Olle Feltens parti. Däremot är det oerhört viktigt att förebygga felaktigheter och brottslighet, att skilja mellan rätt och fel samt skilja mellan lagligt och olagligt. Där skiljer vi oss åt. Det är intressant att konstatera det och reflektera över det.

Herr talman! Att Högsta domstolen ändrar praxis och dessutom beslutar att ett förbud, i detta fall mot dubbelbestraffning i skatteärenden, ska gälla retroaktivt hör inte till vanligheterna. I detta fall har det hänt, och det har i sin tur lett till att dömda skattebrottslingar har begärt resning och släppts ut ur våra fängelser. I Sverige har man i skattefrågor historiskt kunnat bestraffas dubbelt, dels genom att Skatteverket utfärdar ett skattetillägg, dels genom att man i allmän domstol kan åtalas och dömas för skattebrott. Brottsrubriceringen skattebrott är en straffrättslig sanktion. Brottsrubriceringen skattetillägg anses däremot enbart vara en administrativ sanktion. Men för Europadomstolen utgör den sanktionen en anklagelse om brott i Europakonventionens mening. Därför strider Sveriges hantering enligt Europakonventionen mot principen att ingen får lagföras eller straffas på nytt i samma brott. Olika lagstiftningar och villkor gäller för de båda brottsrubriceringarna, och de hanteras i olika domstolssystem, allmänna domstolar respektive förvaltningsdomstolar. Det betyder att det är komplicerat att komma fram till en bra lösning. Rättssäkerheten är viktig. Under flera år har läget gällande dubbelbestraffning, eller snarare dubbelprövning, varit osäkert för skatteärenden, med domar som till synes utfallit slumpmässigt. Enskilda medborgare kan ha uppfattat sig som utsatta för godtyckliga ingrepp från samhällets sida. För att Sverige ska beakta Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna tillsattes därför under Alliansen en utredning som kom fram till ett enigt betänkande utifrån de givna direktiven. Propositionen bygger på detta betänkande och föreslår att det införs en spärregel så att Skatteverket inte kan utfärda skattetillägg om åklagare har inlett en skattebrottsprocess om samma felaktighet eller passivitet avseende samma person och vice versa, det vill säga att en åklagare inte kan inleda en process om Skatteverket redan har utfärdat ett skattetillägg. Därutöver införs ett samlat sanktionsförfarande som innebär att man i det fall åklagare väcker åtal mot skattebrott i allmän domstol samtidigt kan yrka på och besluta om skattetillägg. Detta har alltså hittills hanterats av Skatteverket respektive i förvaltningsdomstol. Både justitieutskottet och skatteutskottet avgav tillkännagivanden under förra mandatperioden. I skatteutskottet krävde vi enigt en lagändring så snart som möjligt, vilket riksdagen biföll. Förslaget får visserligen en hel del kritik, inte minst från åklagarsidan. Samtidigt är situationen i dag ohållbar, och frågorna har utretts under lång tid. Vi har nu ett förslag som bygger på ett enigt betänkande. Det är genomtänkt och sammanhängande och utgör en förbättring av rättssäkerheten jämfört med dagens läge. Fördelarna överväger alltså nackdelarna. Med tanke på riksdagens uttryckliga önskemål att snarast anpassa lagen för att följa Europakonventionen är förslaget dessutom det enda alternativet. Det kommer att bli nödvändigt att följa hur spärregeln funkar i praktiken. Spärregeln bygger på att kommunikationen mellan åklagare och Skatteverket fungerar väl, men även konsekvenserna av det samlade sanktionsförfarandet blir relevanta att följa. Det gäller inte bara hur praxis kommer att utvecklas när skattetillägg kan hanteras i både allmänna domstolar och förvaltningsdomstolar utan också de likabehandlingsproblem som kommer att uppstå. Vi kommer att behöva följa utvecklingen noga och vara beredda på att revidera lagstiftningen. Jag yrkar bifall till förslaget i betänkandet.
Herr talman! I propositionen och betänkandet anförs som huvudskäl för att göra de föreslagna ändringarna att reglerna om skattetillägg och skattebrott förändras i syfte att stärka rättssäkerheten i skatteförfarandet. Det är bra att Anette Åkesson och Moderaterna står upp för de principerna. Ändringarna kommer, som vi också har hört, ur en serie domar i Högsta domstolen, Högsta förvaltningsdomstolen och EU-domstolen. De domarna finns omnämnda i regeringens proposition, och de går ut på att man vill ta bort det dubbla förfarandet. Det står vi absolut bakom; det är ingen tvekan om den saken. Det är bra att man har gjort detta. Man har dock inte tagit tillfället i akt att ta bort de absolut mest rättsosäkra delarna av systemet. Jag fick tyvärr inte heller något besked från Anette Åkesson i talarstolen om huruvida Moderaterna faktiskt ser det här problemet. Tvärtom fortsätter de att låsa sig fast vid den vänsterretorik från 1970-talet som Moderaterna har gått tillbaka till. Det är tråkigt, tycker jag. Moderaterna har tidigare stått för ett starkt rättspatos, vilket var anledningen till att jag en gång var moderat. Nu är jag inte det längre. Jag tycker att det är tråkigt att Moderaterna inte följer upp den traditionen, och jag vill ha ett svar. Vi tycker att brott och straff ska följas åt. Det gör de inte i det här "caset". Man hade haft chansen att följa vårt förslag om att skicka tillbaka det här, få till en ändring och få bort det rättsvidriga skattetillägget.
Herr talman! Jag vill tacka Olle Felten för att jag fick frågan. Jag har nämligen kollat upp varför skattetilläggen kom till 1972. Det var inte som en rättsvidrig åtgärd, som Olle Felten vill låta påskina, utan det var helt enkelt för att vanliga medborgare som gör fel inte ska behöva gå igenom hela domstolsprocessen. Domstolarna var dessutom överbelamrade av väldigt många mindre fall och skulle i stället koncentrera sig på skattebrotten. Som vi har sagt är det en administrativ sanktion. Jag är faktiskt riktigt nyfiken på hur det förslag Sverigedemokraterna presenterar egentligen skiljer sig från det befintliga förslaget. Man föreslår nämligen att det ska införas en mindre, administrativ avgift, och det är precis det skattetilläggen är. Jag ställer alltså motfrågan till Olle Felten.
Herr talman! Det är ganska enkelt, och det framgår av vår motion. Vi kallar det en typ av påminnelseavgift. Det är nivån för detta, och det är bara för den rent administrativa grejen. Nu säger Anette Åkesson att skattetillägget är en administrativ åtgärd, herr talman. Det är ju inte det. Vi har från Högsta domstolen, Högsta förvaltningsdomstolen och EU-domstolen fastställda, lagakraftvunna domar som säger att detta är ett straff. Vi menar att ingen ska straffas utan att vara fälld för ett brott. Där finns en stor skillnad i rättspatos mellan alla de övriga partierna - tyvärr nu även Moderaterna - och Sverigedemokraterna. Sverigedemokraterna står för en stark rättssäkerhet och en utveckling av det. Det är anledningen till vår motion. Jag tycker att det är tråkigt att ni andra inte följer med, och att Moderaterna inte gör det förvånar mig. Jag vill än en gång ge Anette Åkesson chansen att svara på frågan varför Moderaterna inte vill stärka rättssäkerheten på det här området.
Herr talman! Vi vill stärka rättssäkerheten, och det är därför vi yrkar bifall till förslaget. Det är så att säga det bästa som föreligger. Jag fick egentligen inte svar på frågan hur Sverigedemokraternas förslag särskiljer sig när det gäller den administrativa sanktion skattetillägget innebär. Dessutom presenterar Sverigedemokraterna inga konsekvenser av sina förslag, medan vi i det som tillhör propositionen har en gedigen utredning som - visserligen under speciella direktiv - går igenom de konsekvenser förslagen får. Ett stort antal experter har enigt kommit fram till att detta är det bästa förslaget under rådande omständigheter. Dessutom kan man säga följande: Som skattetillägget ser ut nu definieras i skatteförfarandelagen vilken nivå det ska ligga på. Det är alltså mellan 2 och 40 procent av den slutliga skatten, beroende på omständigheterna. Det är som sagt som en administrativ sanktion.

Herr talman! I dag ska riksdagen, om vi nu går på utskottets linje och bifaller propositionen, fatta beslut om att genom ett så kallat dubbelprövningsförbud se till att man inte längre ska kunna straffas för samma förseelse vid två olika tillfällen. Detta är en bra förändring som stärker rättssäkerheten. Det är nämligen viktigt att det inte ska vara flera parallella processer för samma förseelse. Det vi nu gör är alltså en klar förbättring av det system vi har. Sverige har blivit fällt för detta i EU-domstolen, och även Högsta domstolen och Högsta förvaltningsdomstolen har sagt att det system vi har haft med både skattetillägg från ansvarig myndighet, alltså Skatteverket, och skattebrottsprövning i domstol strider mot dubbelprövningsförbudet. I samma domstolsprocess kommer man fortsatt att kunna både få skattetillägg och dömas för ett skattebrott i det fall man har begått ett brott. Jag ser inte att det är något konstigt med att i samma process hantera flera av de här delarna. Motsvarande bestämmelser finns också för andra typer av brott, det vill säga att man får en ekonomisk påföljd samtidigt som man döms till ett annat straff. Med detta yrkar jag bifall till utskottets förslag i betänkandet, det vill säga att bifalla propositionen.

Herr talman! Jag har en enkel fråga till Miljöpartiet och Rasmus Ling. Har Miljöpartiet förstått att skattetillägg är ett straff?
Herr talman! Som jag sa i mitt anförande bygger ändringen på att man inte ska ha parallella processer kring samma förseelse. Europadomstolen ser det som ett straff i det fall man har parallella processer. Man ska inte få samma påföljd flera gånger och från olika håll. Jag skulle vilja ställa en motfråga till Sverigedemokraterna, som vill ta bort detta. Gäller samma sak när det finns andra ekonomiska sanktioner från myndigheterna då medborgare gör fel? Om man parkerar bilen fel, står för länge eller på fel plats, får man böter. Det blir inget domstolsförfarande i normalfallet. Är det någonting som Sverigedemokraterna inte ställer sig bakom?
Herr talman! Det börjar nästan bli lite komiskt när Miljöpartiet och Rasmus Ling jämför utdömda skattetillägg på hundratusentals kronor med en enkel parkeringsbot. Jag förstår faktiskt inte frågan. De har verkligen ingenting med varandra att göra. Jag fick inget svar, så jag ställer frågan igen. Har Miljöpartiet förstått att skattetillägg är ett straff? Rasmus Ling går tillbaka till diskussionen om parallella processer. Avskaffandet av parallella processer är naturligtvis jättebra. Det är helt nödvändigt. Det ställer vi oss bakom. Men vi vill avskaffa den här typen av rättsvidrig straffutdelning när man inte är dömd för ett brott. Skattetillägg: Dubbelprövnings-förbudet och andra rättssäkerhetsfrågor Återigen: Har Miljöpartiet verkligen förstått att skattetillägg är ett straff, oavsett om det påförs genom ett domstolsutslag eller om Skatteverket dömer ut det genom ett myndighetsbeslut?
Herr talman! Olle Felten har i den här debatten sagt att han ställer sig bakom att dubbelprövningsförbudet ska tas bort samtidigt som han sagt att propositionen går i fel riktning. För mig är det oklart vad Olle Felten faktiskt tycker om förslaget. Går det i rätt riktning eller går det i fel riktning och gör det hela sämre? Vad gäller den enskilde som får ett skattetillägg där det rör sig om mycket pengar finns i det här systemet fortfarande möjlighet att överklaga beslutet. Det som Sverigedemokraterna vill är att varje liten förseelse ska leda till en domstolsprocess, att även den som slarvat, gjort en mindre förseelse, ska behöva genomgå en domstolsprocess. Jag tycker inte att det är en rimlig ordning, och jag förstår inte hur Sverigedemokraterna kan tycka att Domstolsverket ska få den ökade bördan. Framför allt förstår jag inte hur man vill låta alla som i dag får ett skattetillägg, och som kan ordna upp det på ett enkelt sätt, genomgå en domstolsprocess.